Herr talman! Under denna punkt behandlas bl.a. motionerna 22 och 490, vilka båda med ungefär likalydande kläm hemställer om förslag från Kungl. Maj:t om en tvåårig skogsoch jordbrukslinje inom den gymnasiala skolformen. Riksdagen beslöt 1968 att gymnasieskolan jämväl skall omfatta lantbrukets yrkesskolor, och fjolårets riksdag förlängde den skogliga utbildningen till två läsår för att även denna linje skall bli likställd med övrig gymnasial undervisning. Efter en övergångsperiod av tre år räknat från den 1 juli i år — eventuellt undantagsvis förlängd på grund av svårigheter för huvudmannen — finns ingen skola som har kombinerad skogsoch jordbruksundervisning. Det är emellertid för alla bekant att den absoluta merparten av det svenska lantbruket består av både jordbruk och skogsbruk, där antingen den ena eller den andra formen överväger eller dominerar. I motionen 22 hävdar vi motionärer att blivande lantbrukare måste få möjligheter till en adekvat utbildning inom den gymnasiala skolformen — en utbildning som ger dem kunskaper i både jordbruk och skogsbruk, alltså dessa båda former som förekommer i deras blivande dagliga arbete. Vi anser att vissa skolor bör ha möjligheten till denna kombinerade undervisning och att man också kan tänka sig olika tyngdpunkter inom undervisningen, dvs. antingen tyngdpunkten förlagd på skogsbruksundervisningen eller på jordbruksundervisningen och att man då kanske tar hänsyn till skolornas geografiska läge. I en motion till förra årets riksdag aktualiserade vi frågan, och statsutskottet fann det inte uteslutet att det i framtiden kan finnas behov av sådan undervisning men ansåg sig inte då böra göra den önskade framställningen. Det nya utbildningsutskottet har intagit samma ställning och avstyrker därför motionerna samt hävdar dessutom att den nya samordningen mellan tillsynsmyndighet och huvudmannaskap, som genomföres i år, innebär att det blir lättare att nu organisera den av motionärerna föreslagna kombinerade skogsoch jordbruksutbildningen. Detta sista är för mig ganska svårförståeligt. Kursplanerna är ju sådana att man antingen går på en gymnasielinje med läroplan för skogsbruksutbildning eller på en linje med läroplan för jordbrukslinje. Någon kombinerad utbildning finns inte. Riksdagen har uttalat att det i framtiden kan komma att finnas behov av en skogsoch jordbruksutbildning. Vi motionärer anser att behovet föreligger nu och att riksdagen bör bifalla vår hemställan så att våra blivande lantbrukare får en utbildning, som är väl anpassad till deras behov.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
Herr talman! Den nya gymnasieskolan är organiserad med 22 linjer och kommer som kammarens ledamöter väl känner till att starta i höst. Ingen av oss tror väl att dessa 22 linjer är den definitiva lösningen på gymnasieskolan. Det finns anledning att räkna med att det så småningom blir fler linjer. Utskottet är inte alls främmande för tanken att det kan visa sig nödvändigt att införa en särskild linje av den typ som motionären här talat om, nämligen en kombinerad skogsoch jordbruksutbildning. Det förutsättes från utskottets sida att den nya tillsynsmyndigheten, skolöverstyrelsen, kommer att pröva behovet av en sådan linje och, om det visar sig att ett sådant behov föreligger, kommer med ett förslag i frågan till Kungl. Maj:t.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

Herr talman! Jag står tillsammans med herr Nordstrandh antecknad för den reservation som herr Nordstrandh har redogjort för. Den tar upp det av motionärerna framförda önskemålet att tre skolor skall få högre statsbidrag genom att bli riksinternatskolor. Jag tyckte emellertid att det var lämpligt att jag på denna punkt skulle säga några ord om utvecklingen för riksinternaten. Det är givetvis för tidigt att i dag göra en utvärdering av en institution, som knappast har kommit i gång, men det har ändå hänt saker som gör att man kan vara tveksam om huruvida riksinternaten kommer att fylla den funktion som man från början hade hoppats. När staten tar över en verksamhet innebär det givetvis ett ökat ansvar från samhällets sida, bl.a. ett ansvar för att verksamheten inte skall försämras. Ett av de starkaste motiven för bildandet av riksinternat var bl.a. att elevkostnaderna vid dessa skolor icke skulle bli för höga. Det gällde att ge utlandssvenska barn och barn i behov av miljöbyte en utbildning som skulle vara adekvat och lämpad för dem. Den utredning, vars arbete låg till grund för propositionen förra året, hade räknat med att man skulle kunna sänka kostnaderna vid riksinternaten till, om jag minns rätt, 4 000 kronor i elevkostnad per år. Om vi studerar dagens riksinternatskolor kan vi konstatera att man alls icke har lyckats att sänka årskostnaden. Tvärtom: i flera olika fall har man måst göra en höjning, och situationen är i dag sådan att kostnaden vid ett riksinternat är mellan 12 000 och 13 000 kronor per år och elev. Det måste vara pinsamt för skolöverstyrelsen att acceptera en sådan kostnad, trots att högre statsbidrag utgår. Man har inte kunnat göra mer för att erbjuda de barn som verkligen behöver en internatvistelse rent ekonomiska möjligheter härtill. Man talar om att bredda elevunderlaget, och jag vill betona att det är utomordentligt väsentligt. När vi i dag begär att gruppen av riksinternatskolor skall utökas, så är det därför att de skolor som har ett ännu lägre statsbidrag, om de skall erbjuda en tillfredsställande undervisning, kommer upp till elevkostnader som torde närma sig 18 000 å 19 000 kronor per år. En annan sak som jag vill anmärka på redan nu i vad gäller riksinternatskolorna är denna: Hur sköter skolöverstyrelsen informationen om dessa skolors verksamhet? Förut kunde varje skola själv annonsera och propagera, men nu har jag inte kunnat upptäcka bland skolannonserna praktiskt taget någonting om riksinternaten. Utbildnings ministern är inte här, men herr Alemyr kan kanske säga hur propagandan för riksinternatskolornas verksamhet bedrivs. Och hur når man de elever som skulle behöva komma till dessa skolor? Har man kommit in i en cirkel, där man konstaterar att kostnaderna nu är så höga att man bedömer det som lönlöst att söka de elever som egentligen borde gå där? Vid Grännaskolan, som är en av riksinternatskolorna, är åtskilliga av lärarna utländska. Det har varit lätt för skolan att få sökande som varit högt meriterade, och det har varit en väsentlig del av skolans målsättning att ge en internationell utbildning, där språkträningen varit ytterligt betydelsefull. Dessa lärare upplever i dag, i och med att samhället har tagit över ansvaret, en mycket stor otrygghet. Många av dem har tjänstgjort i åratal, men de kommer nu i en svår situation, eftersom deras teoretiska kvalifikationer enligt svensk bedömning inte är tillräckliga. Vad skall det bli av de lärare som under åratal har undervisat vid t.ex. Grännaskolan? En rektor vid en internatskola har en helt annan arbetssituation än en vanlig rektor. Hans arbetstid är inte reglerad. Han liksom övriga lärare måste stå beredda, ofta både lördagar och söndagar, för att ta emot föräldrar och lösa problem av alla slag. Nu har det gått ut ett meddelande om att rektorslönen skall sänkas högst avsevärt. Extraarbetet går inte att plocka in i den statliga löneplan som skall gälla. Tycker man att det är riktigt, när man övertar en skola, att betydligt sänka lönen för en arbetsuppgift, som inte minst för skolans funktion är så ytterligt viktig och icke jämförbar med övriga rektorstjänster? Det här var bara några synpunkter på de svårigheter som i dag drabbar också riksinternaten.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
Herr talman! Riksdagen hade för ett år sedan en debatt om privatskolorna i samband med att riksinternatskolorna inrättades. Enligt utskottets mening har det inte inträffat någonting under det år som gått som ger riksdagen anledning att ändra sitt ställningstagande från föregående år. Jag ber, herr talman, att med hänvisning till detta få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Jo, herr Alemyr, en sak har ändrats och kommer att ändras ju mer vi väntar med att ge dessa skolor det högre statsbidraget. Det är att de kommer i värre och värre trångmål. De kan bli mer och mer nedslitna. De kan komma i det läget att de blir oanvändbara och kanske måste läggas ner. Då har vi inte längre den nödvändiga beredskapen t.ex. för nya riksinternatskolor. Den ändringen får vi räkna med även om det bara har gått ett år. Men jag kan säga herr Alemyr att vi ämnar komma tillbaka gång på gång, tills även herr Alemyrs hjärta veknar inför dessa skolor, om vilkas kvalitet han väl inte kan ha något negativt att säga.

Herr talman! Får jag kort yrka bifall till utskottets skrivning på denna punkt men samtidigt göra en korrigering till texten i statsverkspropositionen. Det gäller skolöverstyrelsens framställning på s. 212 under punkten ”Bidrag till driften av vissa privatskolor”, där det heter: ”Enligt vad överstyrelsen inhämtat har inom Stockholms skoldirektion utarbetats en plan för den framtida organisationen av de privata gymnasierna i staden. Enligt planen avses gymnasierna bli avvecklade successivt med undantag för Franska skolan och Höglandsskolan.” Denna sista mening har orsakat stor oro inte bara inom privatgymnasierna i Stockholms stad utan också på kommunalt håll där man undrat över vad som avsågs. Något ställningstagande av den innebörden har nämligen inte skett inom Stockholms skoldirektion.

I denna PM behandlas även övriga, efter 1.7.1970 kvarvarande statsunderstödda privatgymnasier i Stockholm. Planen innehåller dock inte något bestämt ställningstagande i fråga om dessa gymnasiers framtida organisation. Tyvärr ger det citerade avsnittet intryck av att så skulle vara fallet och att en av direktionen fastställd tidsplan för successiv avveckling av återstående privata gymnasier i Stockholm skulle föreligga. Detta är givetvis felaktigt. Jag beklagar att avsnittet givits denna missvisande utformning.” Jag har varit angelägen att citera detta för att i riksdagsprotokollet dokumentera denna korrigering av en anmärkningsvärt felaktig uppgift.

Herr talman! Den enskilda yrkesutbildningen kommer att ligga utanför den nya gymnasieskolans organisation.

Vi var då några som genom motionen 380 ville försöka se till att eventuella avvecklingar av enskilda yrkesskolor, i den mån sådana bleve nödvändiga, skulle ske under för skolorna, deras elever och deras personal acceptabla förhållanden. Utskottet tog mycket seriöst på de framförda farhågorna och fick fram sådana upplysningar, efterlysta i motionen — de kunde inte utläsas ur statsverkspropositionen, som väl får anses vara litet slarvig på den här punkten —, som gav något så när lugnande besked. Statsbidrag kommer att under nästa budgetår utgå till ett större antal skolor än som tidigare förutsatts. Blir avveckling aktuell med utgången av innevarande budgetår, så skall den ske i fullt samförstånd med vederbörande huvudman för skolan och under hänsynstagande till de anställdas intressen.

Den framtida utvecklingen torde bli den att några skolor efter hand på olika sätt blir överflödiga. Mot det torde icke något kunna göras — för existensen av såväl kommunala som enskilda skolor måste det givetvis föreligga behov och elevintresse. Men de enskilda yrkesskolor, som blir kvar — personligen hoppas jag åtskilliga —, skall kunna få arbeta under lugna förhållanden och inte med ett ständigt nedläggningshot hängande över sig. Med de här orden har jag endast ytterligare velat utveckla de enskilda yrkesskolornas problematik, icke velat på något sätt kritisera utskottets skrivning, som jag finner både saklig och balanserad. Jag har alltså inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan under punkten 16.

Herr talman! Utskottet har prövat denna fråga mycket ingående och kommit fram till att enhälligt ansluta sig till departementschefens yrkande att antalet bidragsrum skall minska med 100 till 1 900. Det är nog rätt som motionären hävdar, att antalet ansökningar till utbildning av det här slaget är större än tillgången på utbildningsplatser. Men den mest betydelsefulla upplysningen i sammanhanget är att det inte finns behov av arbetskraft i den utsträckning som skulle kunna framgå av det påpekande motionären har gjort om intresset för att få utbildning. Det är tvärtom så, herr talman, att det föreligger en överkapacitet på vissa utbildningsområden, så att vi måste väga de utbildningsplatser som finns i det offentliga utbildningsväsendet mot dem som finns hos hantverksmästare eller i andra sammanhang. Denna överkapacitet på vissa områden, är det inte ekonomiskt rimligt att bibehålla.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

Herr talman! Det gäller här statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor. Jag har inte väckt någon motion i ärendet och vill tillstyrka det yrkande som här föreligger. Men jag vill i sammanhanget påpeka att den verksamhet som bedrivs vid SIHUS hittills inte har varit tillräcklig då det gällt den administrativa utbildningen. Den hade ju till uppgift dels att utbilda lärarpersonal, dels att utbilda personal för vissa administrativa uppgifter. Sedan denna utbildning började 1958 har behovet på båda dessa punkter växt betydligt. Beträffande utbildningen av lärare har institutet också följt med, så att utbildningen nu är ungefär 400 procent större än vad den var då den började. Däremot har utbildningen inte följt med då det gäller de administrativa tjänsterna, utan där behålls den på samma nivå som tidigare, och det gör att det finns ett mycket stort underskott. Denna bristande utbildning har gjort att det i dag är många administrativa tjänster som får skötas av sjuksköterskor som icke har adekvat utbildning. De upplever själva sitt behov av administrativ utbildning och de har velat få sådan. År 1969 71 var det 1 700 som sökte och även då 390 som kunde antagas. Skillnaden mellan det behov som här finns och antalet utbildade är alltså mycket stor, och detta har lett till att många dugliga sjuksköterskor i dag uppehåller tjänster av kvalificerad art utan att ha en adekvat utbildning härför. Om den nuvarande utbildningen vid SIHUS läggs ned i den omfattning som är planerad kommer ett stort antal dugliga sjuksköterskor att bli utestängda, eftersom de inte får rum i den nya utbildningen. De vill söka den gamla utbildningen men blir inte antagna där, och de får inte vara med i den nya utbildningen. Det är sålunda ett faktum att en grupp här kommer att bli ställd åt sidan. Det finns därför all anledning för Kungl. Maj:t att utnyttja uppslaget att efter förhandlingar med sjuksköterskorna ombesörja och administrera den fortsatta utbildningen. Jag hoppas att de förhandlingarna utfaller så att vi verkligen får ett ökat antal kurser vid SIHUS för administrativa tjänster.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 2, punkt 8, behandlas en motion som jag har väckt tillsammans med företrädare för samtliga partier i riksdagen. Den motionen handlar om verksamheten vid SIHUS. Bakgrunden till vårt krav i motionen är den nedskärning av utbildningsverksamheten vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, SIHUS, som har blivit en följd av de av 1968 års riksdag godtagna riktlinjerna för vidareutbildning av sjuksköterskor. Enligt de riktlinjerna skall institutet huvudsakligen ägna sig åt lärarutbildning och vissa kurser i anslutning till denna, med början fr.o.m. budgetåret 1971/72. Den utbildningsverksamhet som tidigare har bedrivits vid SIHUS skall i och med detta överflyttas till och övertagas av landstingen. Hur det skall gå till, behov och former, är för närvarande föremål för överläggningar. Vid SIHUS pågår nu kurser för avdelningssköterskor, anestesikurser, administrativa kurser och kompletteringskurser för de lärare vid vårdyrkesskolor som har den kortare lärarutbildningen. Som vi nyss hörde är det många som sökt till dessa kurser. År 1969/70 var det 1 340 sjuksköterskor som sökte till avdelningssköterskekurserna. Man kunde då taga in bara 390. Innevarande budgetår var antalet sökande 1 700 på samma antal platser, alltså 390. Vi kan således klart konstatera att det föreligger ett stort uppdämt behov av utbildning, ett behov som bl.a. på grund av för liten intagningskapacitet inte har kunnat tillgodoses. Genomgången avdelningssköterskekurs är också en förutsättning för att vinna inträde till administrativ utbildning för sjuksköterskor och i vissa fall till lärarutbildningen. Då måste det vara mycket olämpligt att slopa utbildningen av avdelningssköterskor vid SIHUS. Skolöverstyrelsen har också i skrivelse i oktober 1970 hemställt om att SIHUS skulle få fortsatt uppdrag att anordna dessa avdelningssköterskekurser. Trots detta kan vi i årets statsverksproposition läsa att departementschefen inte kunnat taga ställning till huruvida »kurser av ifrågavarande slag bör kunna anordnas vid institutet även efter den 1 juli 1971». Mot den bakgrunden är utbildningsutskottets behandling av vår motion mycket positiv, eftersom utskottet förutsätter att det speciella utbildningsbehov som nu tillgodoses genom SIHUS:s verksamhet skall bli tillgodosett även i fortsättningen. Det andra yrkandet i motionen gäller anestesikurserna. Om dessa kurser skulle upphöra vid SIHUS, skulle dels den totala utbildningskapaciteten minska, dels skulle de sjuksköterskor som har den äldre sjuksköterskeutbildningen komma i en mycket besvärlig situation, då de skall genomgå de nya kurserna för anestesisjukvård. Enligt äldre utbildningsgång för sjuksköterskor byggde anestesikurserna på tidigare utbildning i operation; i den nuvarande utbildningen ingår ”operation” som ett integrerat moment i anestesiutbildningen. Det skulle alltså innebära att sjuksköterskor med äldre utbildning skulle vara tvungna att genomgå en ettårig utbildning i anestesisjukvård, trots att deras tidigare kunskaper skulle göra det möjligt för dem att klara en speciell kurs i anestesi på en termin. Såväl för eleven som för samhället måste det vara klart olämpligt att göra en utbildning dubbelt så lång som nödvändigt bara av organisatoriska skäl. Skolöverstyrelsen har begärt att SIHUS skulle få möjlighet att anordna anestesikurser fortsättningsvis på samma sätt som tidigare. Utskottet understryker även i detta fall motionens krav och förutsätter att riksdagen för Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet anfört. I vår motion krävde vi också att administrativa kurser och kompletteringskurser för lärare med kortare utbildning skulle anordnas i fortsättningen. Utskottet har inte ansett sig behöva fatta särskilt beslut om detta, eftersom man förutsätter att de utredningar som för närvarande pågår om administrativ utbildning, lärarkompetens och lärarutbildning mycket snart skall komma fram till ett resultat, som gör det möjligt att tillgodose dessa behov på ett tillfredsställande sätt. Vi ansluter oss till dessa synpunkter. Herr talman! På grund av den snabba medicinska och tekniska utveckling som för närvarande pågår och de ständiga organisatoriska förändringar som äger rum på sjukvårdsområdet har arbetet för personalen inom dessa samhällssektorer blivit alltmer krävande och komplicerat. Vårdyrkesutbildningen har expanderat på ett sådant sätt att kraven på kunnande och möjlighet till handledning från de anställda sjuksköterskornas sida ständigt växer, därest den betydelsefulla klinisk-praktiska utbildningen skall ge goda resultat. De sjuksköterskor som skall fungera som arbetsledare för personal och handledare av elever måste därför vara välutbildade och också ständigt kunna få höja sin egen utbildning, om vården av patienten skall kunna bli så effektiv som möjligt. I det läget är det förvånande att departementschefen i sin skrivning har tagit så lätt på de problem som kan uppstå när man beslutar att avveckla en kvalificerad utbildning inom SIHUS, innan man ännu fått garantier för att de nya huvudmännen, landstingen, skulle kunna överta ansvaret för utbildningen av sjuksköterskorna. Det är därför glädjande att utbildningsutskottet har haft förståelse för motionens krav. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande nr 2.

Herr talman! Eftersom jag vid förra årets riksdag, närmare bestämt den 13 maj, tog upp den utbildningsverksamhet som statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor bedriver och talade till förmån för den då, vill jag i korthet säga några ord om denna verksamhet. Det finns ett klart dokumenterat behov av avdelningssköterskeoch anestesiutbildning för sjuksköterskor som har utbildning enligt den äldre studieordningen. Det har förutsatts att avdelningssköterskekurserna och anestesikurserna fr.o.m. budgetåret 1971 72. Institutet bör enligt min mening få i uppdrag att anordna dessa kurser. Vidareutbildning enligt den nya studieordningen innebär inte någon alternativ studieväg för sjuksköterskor med äldre utbildning till ledande befattningar på vårdavdelningar eller som anestesisköterskor. Enligt hittillsvarande bestämmelser för tillträde till vidareutbildningen för sjuksköterskor med utbildning enligt äldre studiegång har de möjlighet att antas till vidareutbildning endast i den mån elevplatser inte tas i anspråk av sjuksköterskor med den nya grundutbildningen. Sjuksköterskor med utbildning enligt äldre studiegång har sålunda endast en andrahandsmöjlighet att komma i fråga till den nya vidareutbildningen. Detta har lett till att dessa sjuksköterskors efterfrågan på avdelningssköterskeoch anestesiutbildning vid SIHUS har ökat. De äldre sjuksköterskorna måste ju utbildningsmässigt konkurrera med de yngre. Det bör nämnas att för läsåret 1970/71 var antalet sökande till avdelningssköterskekurserna 1 703, medan det endast fanns 390 elevplatser. Till anestesikurserna var det 206 sökande, medan antalet elevplatser var 70. Svensk anestesiologisk förening och Svenska anestesiologförbundet har betonat vikten av detta. Med de motiveringar jag redovisat anser jag det angeläget och berättigat att här nämnda antal kurser får komma till stånd och att sålunda uppdrag bör utverkas för SIHUS att anordna 15 avdelningssköterskekurser och fyra anestesikurser för budgetåret 1971/72. Föredragande statsrådet har anmält att överläggningar pågår med sjukvårdshuvudmännen rörande behovet av och formerna för avdelningssköterskeoch anestesiutbildning. Han vill ha riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta om anordnande av dessa kurser vid institutet. Utskottet förutsätter att överläggningarna kommer att leda till ett resultat som innebär att det speciella utbildningsbehov, som nu tillgodoses genom avdelningssköterskeoch anestesikurserna vid SIHUS, blir tillgodosett också i fortsättningen och att största möjliga hänsyn skall tas till önskemål om vidareutbildning som framförts av sjuksköterskor med äldre sjuksköterskeutbildning. Jag vill uttrycka min glädje över att utskottet kommit fram till detta och har med dessa ord endast önskat betona det angelägna i att dessa kurser verkligen kommer till stånd.
Herr talman! Det har under debatten endast yrkats bifall till utskottets hemställan. Jag kan meddela kammaren att överenskommelse i dag har träffats mellan representanter för utbildningsdepartementet och Landstingsförbundet om att lösa problemet så att de äldre sjuksköterskornas situation kommer att observeras. Överenskommelsen är ännu så länge endast preliminär men jag hoppas att den kommer att antagas slutligt.

Herr talman! Den regionala samhällsförvaltningen har fått ökad uppmärksamhet under senare år. En lång rad utredningar har arbetat och arbetar med länsfrågor, länsförvaltningsutredningen, länsindelningsutredningen, länsdemokratiutredningen. För att åstadkomma en samlad bedömning av de olika utredningarnas förslag tillkallades i fjol en parlamentariskt sammansatt beredning, länsberedningen. Ingen kan således bestrida riktigheten i utskottets konstaterande att den regionala samhällsförvaltningens organisation och arbetsuppgifter har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. Den samordning som man tidigare efterlyst har sent omsider nu också kommit till stånd genom länsberedningen. Vissa av de framkomna förslagen har dessutom lett till konkreta resultat. I fjol togs beslutet om riktlinjer för en partiell omorganisation av den statliga länsförvaltningen som i år har fullföljts med ytterligare riksdagsbeslut. De beslutade reformerna innebär utan tvivel vissa framsteg. Men det som var det väsentliga i länsdemokratiutredningen har vi ännu ej fått ta ställning till genom riksdagsbeslut. Från centern hävdar vi att länsförvaltningen bör vara förankrad i en kommunal självstyrelse. Från demokratisk synpunkt är det riktigt och angeläget att medborgarna genom sina valda representanter får ökat inflytande över den regionala samhällsplaneringen och samhällsförvaltningen. Då blir det också möjligt att utkräva ett direkt politiskt ansvar av dessa representanter. Nu finns alltså länsberedningen, och utskottet avstyrker motionsförslagen över hela linjen med hänvisning till denna beredning. Reservanterna kan inte godta utskottets yttrande över motionerna. Vi menar att utskottet har bort uttrycka en betydligt mer positiv inställning till de tankegångar som har framförts i motionerna. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagen har som bekant under senare år — efter decenniers utredningsarbete — fattat beslut om genomgripande författningsändringar. Huvudsakligen har dessa berört de centrala statsorganen, regering och riksdag. Redan 1964 framhöll emellertid konstitutionsutskottet att även de regionala och lokala organen borde bli föremål för prövning. Riksdagen biträdde detta uttalande och utredningar tillsattes. Inte minst gällde dessa det regionala planet. Sedan utredningarna hade lagt fram sina betänkanden visade det sig att man hade gått fram på olika linjer och att stora meningsskiljaktigheter förefanns. Detsamma blev förhållandet med uttalandena från de många remissinstanserna. En överprövning måste sålunda komma till stånd, och för ett år sedan tillsattes, som vi nyss har hört, den s.k. länsberedningen för att bereda frågor om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Med utgångspunkt i att primärkommunerna även framdeles bör svara för betydelsefulla uppgifter men att statsmakterna också har ett självklart ansvar för den regionala utvecklingen skall länsberedningen — som det heter i direktiven — överväga fördelningen i stort av samhällets uppgifter mellan stat och kommun. Ingen torde ha något att invända mot ett sådant utredningsmål. Inom vårt parti har under de två senaste åren flera hundra arbetsgrupper landet runt diskuterat frågan om demokrati och medinflytande, liksom också avståndet mellan de styrande och de styrda. De förstorade kommunerna ger t.ex. betydligt mindre antal medborgare tillfälle att aktivt delta i det samhälleliga arbetet. Som ett exempel härpå kan jag nämna att en undersökning från en stor kommun i mitt hemlän visar att av nu ca 1 100 kommunalt verksamma kommer vid en sammanläggning efter de linjer som hittills har följts 550 att vara kvar, dvs. hälften försvinner. Det är således nödvändigt att tillvarata alla möjligheter till demokratiskt arbete på olika plan. Härvidlag lägges givetvis ett stort ansvar på partierna. Men det är, som sagt, också nödvändigt att fördjupa länsdemokratin. I folkpartiets partimotion nr 86 i januari förklarar vi att vi i allt väsentligt delar länsdemokratiutredningens uppfattning. Målet bör enligt vår mening vara att följa, påverka och kontrollera den regionala beslutsprocessen. Vid en kommande reformering av den regionala förvaltningen bör sålunda förslag läggas om överförande av den regionala samhällsplaneringen från länsstyrelserna till landstingen. I den för de båda mittenpartierna gemensamma reservationen heter det bl.a.: ”Människorna bör direkt kunna påverka planeringen av sin region. Beslutanderätten i frågor som måste lösas på regional nivå bör därför ligga på folkvalda lekmän, utsedda genom en så direkt valmetod som möjligt. De nuvarande landstingen bör följaktligen utvecklas till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. den översiktliga regionala samhällsplaneringen genom överförande och decentralisering till den av statliga förvaltningsuppgifter. Detta skulle t.ex. kunna ske enligt den modell som presenterats av länsdemokratiutredningen.” Vi har i vår reservation också framhållit den stora betydelsen av att kommunernas handlingskraft inte onödigtvis inskränkes. Den tillsatta länsberedningen bör därför enligt vår mening också pröva möjligheten att lätta på den statliga styrningen av den kommunala verksamheten. Avsikten med våra motioner och med den framlagda reservationen är sålunda att ge till känna den linje som vi anser att länsberedningen i huvudsak bör följa, dvs. att låta länsdemokratiutredningens förslag utgöra grundmallen. Utskottsmajoriteten anser att man inte bör föregripa länsberedningens arbete. I detta fall har emellertid från de olika utredningarna liksom från remissyttrandena utkristalliserats olika linjer som nu skall överses och i möjlig mån bringas i överensstämmelse med varandra. I denna situation anser vi det vara av värde att klargöra vår åsikt och att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära att utredningsarbetet i länsberedningen inriktas bl.a. på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar även för den regionala samhällsplaneringen. Med vad jag här anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid konstitutionsutskottets betänkande nr 26 fogade reservationen.

Herr talman! Det är riktigt att uppfattningarna om utredningarna gått starkt isär speciellt om länsdemokratiutredningen. Beträffande denna kunde ganska tydliga politiska skiljelinjer skönjas i remissyttrandena. Länsdemokratiutredningens resultat kritiserades speciellt från socialdemokratiskt håll — herr Johansson i Trollhättan nämnde också de stora organisationerna på den kanten. Motionärerna och reservanterna har varit angelägna om att betona att länsdemokratiutredningens förslag här inte får komma bort i den fortsatta handläggningen. Herr Johansson i Trollhättan sade att vi vill att de andra utredningarna inte skall komma med i fortsättningen. Det är inte riktigt. Vi har varit angelägna om att betona vikten av att länsdemokratiutrea.ngens tankegångar kommer med i det fortsatta utredningsarbetet.

Herr talman! Ett av de mest intressanta betänkanden som har åstadkommits inom det statliga utredningsväsendet under senare år är länsdemokratiutredningen. Det är inte därför att utredningens alla resonemang skulle vara höjda över kritik, utan det är därför att utredningen har tagit fram centrala demokratiska frågeställningar till diskussion. Länsdemokratiutredningens förslag har föranlett debatt men än så länge icke avsatt några praktiska resultat. Riksdagen har tvärtom beslutat en förändring av länsstyrelsernas organisation som delvis går i annan riktning och som dessutom kan tänkas binda handlingsmöjligheterna i framtiden. Mot det är för närvarande inget att göra. Den förra året tillsatta länsberedningens arbete skulle enligt utskottsmajoritetens mening onödiggöra att frågan om länsdemokratin nu tas upp till behandling. Herr Johansson i Trollhättan upprepade det argumentet och sade att man inte fick föregripa den här beredningens arbete. Jag skall, herr talman, försöka visa att för att denna berednings arbete skall bli meningsfullt så bör vi just fatta det beslut som reservanterna i konstitutionsutskottet har föreslagit. I direktiven till länsberedningen skjuts i förgrunden statens samlade ansvar för sysselsättnings-, lokaliseringsoch näringspolitik. Det krävs ett fortlöpande samspel mellan statlig och kommunal verksamhet i dessa avseenden. Genom att dessutom interkommunal samverkan nämns som ett organisationsalternativ ger direktiven det bestämda intrycket att vara skrivna i polemik mot delar av länsdemokratiutredningens betänkande. Det finns, som konstitutionsutskottet har påpekat, två huvudlinjer i den här frågan. Den ena skjuter den statliga styrningen i förgrunden, och den har fått ett tydligt uttryck i statsrådet Lundkvists direktiv till länsberedningen. Den andra huvudlinjen väljer länsdemokratin som princip och vill föra över statliga uppgifter till kommunerna, främst landstingen. Vi vill, efter att ha studerat remissyttrandena, herr Johansson i Trollhättan, att riksdagen skall ta klar ställning i den här principfrågan så att utredningen får en startpunkt för sitt arbete och inte också i fortsättningen kommer att föra en tynande tillvaro. Vi menar att denna startpunkt bör vara att människorna skall ha ett direkt inflytande över planeringen av den region där de verkar och bor. Det får inte bli för många instanser mellan människorna i regionen och de organ som beslutar för regionen. Människorna måste få en chans att reellt påverka vad som händer i regionen och man måste stimulera en öppen debatt om regionens framtid. Dessa reservanternas argument har nu bemötts av herr Johansson i Trollhättan med: Vi har en utredning. Den måste vi avvakta. Vi får inte föregripa denna utredning. Men, herr talman, detta problemkomplex kan i dagens läge inte bli föremål för någon förutsättningslös utredning. De två huvudalternativen har tagits fram och presenterats av olika statliga utredningar. Fortsatt utredningsarbete är meningslöst så länge statsmakterna inte har tagit ställning i principfrågan. Det är vår utredningsmetodik, herr Johansson i Trollhättan, att låta statsmakterna lägga den principiella grunden för utredningsarbetet. Jag var litet förvånad när herr Johansson i Trollhättan så att säga kritiserade oss reservanter för att vi i någon mening föregrep ett utredningsarbete på ett område där det ändå har suttit utredningar i ett halvt decennium. Jag var förvånad mot bakgrund av att herr Johanssons parti helt nyligen har lagt fram förslag om annonsskatt och presstöd utan praktiskt taget något utredningsarbete — annonsskatten och presstödet är ändå utomordentligt komplicerade frågor, som skulle kräva ett noggrant utredningsarbete. Herr talman! Av dessa skäl anser vi att riksdagen nu skall skriva till Kungl. Maj:t och begära ändrade direktiv till länsberedningen för att denna utrednings arbete i fortsättningen skall kunna bedrivas på ett mer meningsfullt sätt. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte på det sättet att denna fråga inte har varit föremål för utredning. Det var skillnaden mot annonsskatten och presstödet, som alltså inte har utretts. Denna fråga har ändå varit föremål för en omfattande utredning och för en relativt omfattande samhällsdebatt. Efter att ha tagit del av utredningsarbetet, efter att ha hört remissinstanserna, säger vi: Nu är det tid för riksdagen att ge sin principiella mening till känna. Detta är, såvitt jag vet, inte något unikt, utan tvärtom det vanliga. Efter det att principerna i denna fråga är fastlagda och man alltså har givit utredningen klara direktiv om vad den skall inrikta sig på får detaljerna närmare prövas av utredningen. Detta är, tror jag, det normala förfarandet vid utredningsarbete, och såvitt jag vet är det tillvägagångssätt som har använts när det gäller presstödet och annonsskatten ett undantag.

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet står bakom utskottets betänkande. Därmed — det vill jag med skärpa framhålla — har vårt parti inte tagit ställning vare sig för eller emot länsförvaltningseller länsdemokratiutredningens förslag. Alla vet vi att meningarna är delade i dessa utomordentligt viktiga frågor, som gäller den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. För vår del anser vi att det var ett riktigt grepp att i fjol tillkalla en särskild parlamentariskt sammansatt utredning, länsberedningen, för en samlad bedömning av de olika förslagen. Vi anser det också helt naturligt att man inte nu föregriper denna utrednings arbete utan avvaktar dess resultat. Herr talman!

Enligt beslut vid 1970 års riksdag höjdes det fria bottenbeloppet vid förmögenhetsbeskattningen från 100 000 till 150 000 kronor, men samtidigt höjdes också uttagsprocenten. Dessa båda förändringar innebar att den skattelättnad som höjningen av det fria bottenbeloppet medförde hade elimerats vid förmögenheter överstigande 450 000 kronor, beroende på den höjda uttagsprocenten. Samtidigt beslöt riksdagen, för att undvika alltför ogynnsamma verkningar för de små och medelstora familjeföretagen, att antaga särskilda bestämmelser vilka skulle innebära i princip oförändrad beskattning för det i företagen arbetande kapitalet. Men vid utformningen av dessa regler togs ingen hänsyn till den höjning av taxeringsvärdena som skedde till följd av 1970 års fastighetstaxering. Som jag påpekade redan förra året vid behandlingen av skattepaketet, anser jag detta vara ganska anmärkningsvärt, med tanke på vad finansministern uttalade i 1970 års finansplan. Där sades bl.a. att på grund av de höjda taxeringsvärden som blir en följd av 1970 års fastighetstaxering kommer förslag att framläggas dels beträffande höjning av det fria bottenbeloppet, dels beträffande s.k. villaschablon. Finansministern sade också att man skulle vidta de justeringar som erfordrades för att undvika icke önskvärda skatteeffekter på grund av fastighetstaxeringen. När därför speciella regler föreslogs för det arbetande kapitalet i mindre och medelstora familjeföretag, hade man väntat att även där hade beaktats resultaten av 1970 års fastighetstaxering. Men så blev inte fallet. Varken finansministern eller riksdagen tog hänsyn till detta, och därför har vi motionsvägen aktualiserat frågan också i år. Motionärernas uppfattning är att den speciella reduceringsregel som införts bör träda in redan vid förmögenheter överstigande 300 000 kronor. Som vi påvisat i motionen kan redan i gruppen under 450 000 på grund av höjda taxeringsvärden ske en skatteskärpning på över 3 000 kronor. Därtill kan sägas att denna skatt inte är avdragsgill, utan för att man skall kunna betala den erfordras en inkomst motsvarande ungefär det dubbla beloppet. För jordbruket som i vissa delar av landet drabbas hårdast av taxeringsvärdeshöjningarna innebär denna skatteskärpning en ytterligare hård belastning i ett i övrigt kärvt läge. Herr talman! Det har i utskottet upplysts att kapitalskatteberedningen inom kort kommer att framlägga förslag i denna fråga. Vi har därför inte fullföljt kravet i motionen utan i stället i ett särskilt yttrande framhållit våra synpunkter på detta problem. Vi förväntar att man vid den kommande behandlingen skall beakta just de synpunkter som vi i vårt särskilda yttrande framhållit, dels att konsekvenserna av fortsatta taxeringsvärdeshöjningar beaktas, dels nödvändigheten av att reduceringsregeln sätts in vid en lägre förmögenhetsnivå än vad som nu är fallet. Herr talman! Jag har intet yrkande utöver det som utskottet framställt.

Herr talman! Som herr Josefson i Arrie redan antytt gjordes när riksdagen i fjol i samband med skatteomläggningen sänkte förmögenhetsskatten för förmögenheter över 450 000 kronor vissa undantag för familjeföretagsägares förmögenheter upp till 2 miljoner kronor, om de arbetade efter vissa speciella regler. För förmögenheter under 450 000 kronor inträdde lättnader för alla. Fjolårets skatteutskott — bevillningsutskottet — var inte entusiastiskt för den differentiering av skatterna som då genomfördes på kapitalskattesidan, nämligen att ge vissa förmögenhetsplaceringar en annan skatt än andra placeringar. Men hänsynen till att negativa verkningar kunde uppstå för de små familjeföretagen liksom reglernas provisoriska karaktär gjorde att tveksamheten då övervanns. Vad motionärerna nu vill är att skillnaderna mellan olika beskattningsgrupper skall bli ändå större. Här vill skatteutskottets majoritet inte vara med längre, allra helst som kapitalskatteberedningen inom kort kommer att framlägga förslag till permanenta regler. Herr Josefson menar att en skatteskärpning inträtt för alla, även för de små familjeföretagarna, genom att taxeringsvärdena höjts. Det är alldeles riktigt om man räknar i kronor, men så har ju också förmögenheterna ökat. Talet om att förmögenhetsökningen genom uppjusteringen av taxeringsvärdena är fiktiv anser jag inte hållbart. Det är riktigt att den verkliga förmögenhetsökningen inte skett över en natt, men det är fem års prisändringar som normalt med fem års mellanrum slår igenom i andra taxeringsvärden, vilka med mycket goda marginaler någorlunda skall motsvara fastighetens försäljningsvärde. Herr Josefson anser att taxeringsvärdet inte motsvarar avkastningsvärdet, och på kort sikt kan jag gå med på att det är riktigt. Men om man tar med i beräkningen andra saker som hänger ihop med beskattningen av fastigheter, tror jag inte att den förmögenhetsplaceringen är ofördelaktig. För det första är exempelvis avkastningsprocenten av taxeringsvärdet en helt annan om värdestegringen under innehavstiden medräknas och allra helst om man tar hänsyn till den utomordentligt låga realisationsvinstbeskattning som vi har. För det andra kan man säga att eftersom taxeringsvärdena ligger kanske i genomsnitt 40 procent under försäljningsvärdet sker förmögenhetsbeskattningen eller arvsbeskattningen aldrig efter det verkliga värdet, vilket är fallet med andra placeringar såsom placeringar i aktier, banktillgodohavanden eller fordringar som är säkra. Resonemanget bakom förmögenhetsskatten är att förmögenheten som sådan har en viss skattekraft. Skall den principen kunna bibehållas, så vill skatteutskottet inte göra något åt detta ärende förrän kapitalskatteberedningens förslag ligger på bordet, då man närmare kan diskutera vad som bör göras. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Jag gick inte närmare in på de speciella reduceringsregler som beslöts förra året, men villkoret för att komma in under de reglerna är ju att kapitalet är hårt bundet till rörelsen. Det är, som också angavs i propositionen i fjol, ett arbetande, bundet kapital som i många fall ger mycket låg förräntning — det är bevisat, och därom behöver vi väl inte tvista. Vi måste förstå den svårighet som uppstår för vissa företagare. Höjningarna av taxeringsvärdena innebär inte att avkastningen blir större utan det blir i stället en direkt belastning i skattehänseende. Vederbörande företagares inkomster ökar inte med ett enda öre på grund av en fastighets taxeringsvärdehöjning. Herr Wärnberg sade att det finns ett värde som man får ut i framtiden. När det gäller jordbruket är ju prissättningssystemet i dag sådant att man mycket lite beaktar förräntningen av det kapital som är investerat. Förhållandena var annorlunda då man hade den totala jordbrukskalkylen och räknade in förräntning på det nedlagda kapitalet. Det gör man inte i dag, och därför ger en höjning av fastighetsvärdena inget utslag i prissättningen. Den realisationsvinstbeskattning som infördes för några år sedan reducerar också i viss utsträckning den eventuella vinst som kan uppstå vid en eventuell försäljning. Vill man ha kvar ett enskilt ägande, vill man ha kvar familjeföretagen, då måste man också skapa sådana förutsättningar att de har möjlighet att existera. Det är just de synpunkterna som vi i vårt särskilda yttrande och dessförinnan i vår motion har velat påpeka.
Herr talman! Huvudskälet till att skatteutskottet inte vill tillstyrka ändringar är att vi från kapitalskatteberedningen väntar ett förslag som avser permanent lagstiftning på detta område. Jag tror inte att herr Josefson i Arrie bestrider att en mycket stark höjning av priserna har ägt rum under de senaste åren och att den värdestegring som jag talade om i mitt första inlägg verkligen har inträffat. Jag sade att värdet på fastigheter i dag ligger ca 40 procent över taxeringsvärdet — det är lågt räknat. Men under den femårsperiod som har gått har värdestegringen varit större än så, och går vi ännu längre tillbaka i tiden kan vi konstatera att den varit mycket kraftig. Denna värdestegring måste väl ändå räknas in när det gäller avkastningen. Tidigare har den över huvud taget inte varit beskattad. Man kan säga att den är fiktiv därför att den till en del motsvarar penningvärdeförsämringen. Men i så fall är också de skattepengar man betalar sämre, därför att de har också varit utsatta för inflationsutvecklingen. Jag menar alltså att erfarenheten klart har visat oss att det lönar sig att ha pengar placerade i fastigheter därför att man så småningom får ut ett övervärde som beskattas mycket ringa, vilket ändå måste räknas in i den totala förräntningskalkylen eller avkastningen. Det går alltså enligt min uppfattning inte att räkna ett avkastningsvärde när man skall sätta ett värde på en fastighet, utan man måste i all rimlighets namn sätta ett värde med hänsyn till att jag kan sälja fastigheten vilken dag jag vill — då får man fram det verkliga värdet på fastigheten. Har man då en marginal, som vid fastighetsbeskattningen skulle vara ca 25 procent neråt men som i verkligheten blir något större, tycker jag nog att det lönar sig bättre att placera pengar i fastigheter än i aktier, i bank eller någonting annat. Utskottets majoritet vill därför gärna se kapitalskatteberedningens förslag innan riksdagen gör något uttalande i sak.

Herr talman! När ett bolag skall upphöra utgår det en utskiftningsskatt med 40 procent på det belopp som överstiger det en gång inbetalda beloppet. Med hänsyn till att denna utbetalning oftast gjorts för mycket länge sedan, och i ett helt annat penningvärde än det som gäller vid utskiftningen, kommer det aktuella beloppet att bli mycket hårt beskattat. Dels har man belagt det med 50 procents bolagsskatt, dels träffas det av ytterligare 40 procents utskiftningsskatt. Vi menar att man borde ha rätt att göra en indexberäkning, som innebär att man återför beloppet till dess verkliga värde.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

Herr talman! Jag skall också fatta mig kort. Vi brukar gå fram med goda exempel i det avseendet från det tidigare bevillningsutskottet, och vi från skatteutskottet skall följa det exemplet. Det kan jag göra genom att inte nu upprepa vad herr Magnusson i Borås sade. Vad det här rör sig om, det känner ni till som nu sitter och lyssnar utan att jag upprepar det. Jag kan alltså begränsa mig till att säga att företagsskatteberedningen kommer att behandla det här spörsmålet. Men därtill finns det en särskild utredning om realisationsvinstbeskattningen, som berör det här problemet. Dessutom utvidgades förra året möjligheterna till dispens från erläggande av utskiftningsskatt vid fusioner till att gälla även mellan rörelsedrivande moderbolag och fastighetsägande dotterbolag. Riksdagen har tidigare på förslag av bevillningsutskottet avslagit liknande yrkanden som det i dag, och det har man främst motiverat med att indexmetoden motverkar utskiftningsskattens syfte. Inga nya omständigheter har tillkommit — utom, som jag nämnde, de utvidgade dispensmöjligheterna — och därför finner skatteutskottet inte någon anledning att frångå den ståndpunkt som bevillningsutskottet hade utan yrkar avslag. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. motionen 319, vari 7 M. yrkas att företagsskatteberedningen får i uppdrag att framlägga förslag om borttagande av dubbelbeskattningen av utdelning från aktiebolag. För närvarande är det ju så att först måste bolaget betala skatt på beloppet med drygt 50 procent, och därefter beskattas utdelningen även hos aktieägarna. En avvikelse sker visserligen under vissa förhållanden enligt den s.k. Annell-lagen då bolaget har avdragsrätt för viss del av utdelningen. Motivet för en ändring är att det är nödvändigt med större möjligheter att få fram riskvilligt kapital för att tillväxttakten i samhället skall kunna bibehållas. Behovet av nyinvesteringar i näringslivet är mycket stort. Nu är det emellertid för dyrt att anskaffa kapital via aktieteckning, då kostnaderna för detta kapital blir mycket högre än för vanlig upplåning. Detta beror på att räntan på lån är avdragsgill i vanlig ordning som en omkostnad i företaget. Det är däremot inte det belopp som åtgår för att betala ränta på aktiekapitalet i form av utdelning. För stabiliteten hos företagen är det av stor betydelse att aktiekapitalet blir större, då en förlust ett år eller ett år av utebliven vinst lättare kan bäras genom att ränta då inte behöver erläggas på det kapital som utgör aktiekapitalet. Vi har i vår motion hänvisat till vissa bestämmelser bl.a. i Västtyskland och Frankrike, där man har fått fram system som i viss mån tillgodoser vad jag här har talat om. Då det brådskar med denna frågas lösning för att bättre stabilisera våra företag, för att anställningen skall bli säkrare och tryggare och för att man också skall skapa möjligheter till en produktionsökning i framtiden, så ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Företagsskatteberedningen har enligt sina direktiv i uppdrag att pröva alla de frågor som är berörda i detta betänkande. Den utredningen skall göra en genomgripande översyn av företagsbeskattningen i dess helhet: bolagsbeskattningens storlek och utformning, likställigheten i beskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar — som man har yrkat från moderat håll — samt frågan om enmansbolagen och stiftelserna. Däremot synes det som om departementschefen inte vill att dubbelbeskattningen skall behandlas av utredningen. Dubbelbeskattningen berör för övrigt inte företagen direkt, utan det är fysiska personer som drabbas av den vid utdelning på aktier. Om den beskattningen skall ändras, förklarade bevillningsutskottet vid behandlingen av tidigare yrkanden, bör samtidigt en omprövning göras av den liberala avskrivning och lagervärdering som vi har och möjligheterna till skattemässig konsolidering av företagen genom resultatutjämning osv. Man kan inte göra bara det ena och låta det andra vara precis som det är. Frågan är om de moderata har tänkt sig in i det, om de vill avstå från dessa liberala regler för avskrivning, varulagervärdering osv. för att avskaffa dubbelbeskattningen. Här kommer det att ske — och det måste så vara — en avvägning. Det synes som om departementschefen också vore inne på det. Han säger i direktiven att beredningen skall överväga huruvida avvägningen av dessa regler å ena sidan och storleken av vinstbeskattningen av företagen å andra sidan är riktig. I motion 312 yrkar kommunisterna att man skall höja företagsbeskattningen med 10 procent. Enkelt och sympatiskt! Ingen utredning behövs, det är bara att klippa till, fast man inte har en aning om vilka konsekvenserna blir för den ena företagaren eller för den andre. Alltid kan man föreslå att bolagen och företagen skall betala en högre skatt. Jag skall återkomma till detta, även om jag skall fatta mig kort den här gången också. Beträffande motionen om enmansbolagen ställer sig utskottet positivt och förutsätter att företagsskatteberedningen behandlar frågan om beskattningen av dessa bolag med förtur. Det kommer också att ske, säger man från företagsskatteberedningen. Däremot är det inte möjligt — i varje fall är det svårare, säger man — att bryta ut frågan om beskattningen av stiftelserna; den frågan är mer komplicerad. Beredningen skall nämligen söka utforma — det vill jag att herr Werner i Tyresö skall lägga märke till — företagsbeskattningen i dess helhet och det på sådant sätt att den inte gynnar uppkomsten av stora förmögenhetskoncentrationer. Därvid kommer beredningen in på stiftelserna och i samband med det också på många andra problem beträffande företagsbeskattningen. Detta gör att man inte kan bryta ut den frågan lika lätt. Men i den mån det är praktiskt möjligt kommer beredningen att behandla även denna del av frågekomplexet skyndsamt, enligt vad utskottet har erfarit. Därmed torde motionärernas önskemål komma att tillgodoses.

Sedan beskattas pengarna i den mån de utdelas till aktieägarna efter en progressiv skala som, som bekant, går upp till 80 procent. Därtill kommer att vi pålagt företagen avgifter som 1968 uppgick till 5,4 miljarder kronor eller till 9 procent av den totala lönesumman. Det är alltså en produktionsfaktorskostnad. Det är energiskatt, det är socialavgifter, det är arbetsgivaravgifter. En del av dessa har vi nu beslutat höja. De utgör, herr Werner, i alla fall fördelningspolitiska skatter och avgifter. Man anser att företagen bör på detta direkta sätt delta i finansieringen av antingen de anställdas sociala förmåner, framför allt sjukpenning och ålderspension, eller statsutgifterna i allmänhet. Det är väl ändå obestridligt. Då frågorna alltså nu är under utredning bör man med hänsyn till direktiven kunna förvänta sig ganska intressanta förslag från företagsskatteberedningen. Att under dessa förhållanden höja bolagsbeskattningen med en extraskatt på 10 procent utan hänsyn till någon som helst utredning och utan att vi kan överblicka konsekvenserna vill skatteutskottet av naturliga skäl inte vara med om. Vi vill avvakta denna utredning och förväntar oss förslag som tillgodoser kanske alla motionärerna om inte helt och fullt, för det är väl alldeles omöjligt, så i ganska stor utsträckning. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Det här är politisk jargong av det slag som jag mötte när jag började inom arbetarrörelsen, nu trodde jag att den var gammalmodig. När man har kommit så långt att man t.o.m. representerar här i riksdagen borde man förstå att så enkla ekonomiska problem har vi inte att brottas med. Vi exporterar över 50 procent av vad vi tillverkar, och vi är alla angelägna om att upprätthålla en export för att över huvud taget klara tillväxten i samhället och även vår standard. Kommunisterna bekymrar sig inte om detta. ”Låt Jerusalem brinna”, sade de när jag kom in i arbetarrörelsen. ”Låt det bli kaos — ur det skall kommunismen växa! ” Många av de moderna kommunisterna resonerar på samma sätt: vi behöver inte ta något ansvar för produktionens utveckling. Herr Werner i Tyresö säger att jag stod och talade mig varm för den nuvarande bolagsskatten. Att uppfatta mig så var han väl alldeles ensam om. Jag tror inte att någon annan fick den uppfattningen. Jag sade att jag kanske kunde tillåta mig att tala om hur stor skatten är i dag. Det är väl inte detsamma som att skrika hurra över att den är bra som den är. Jag hade ju redogjort för att man här kommer att se över beskattningen och undersöka vad vi kan göra åt den. Jag kan gott tillåta mig att säga — även om jag betraktas som fullkomligt reaktionär — att jag faktiskt inte tror att vi kan höja bolagsskatten över en viss gräns, om vi skall kunna bibehålla vår export och klara oss i den utländska konkurrensen. Det är jag fullt medveten om. Jag tycker det tillhör den enklaste matematiken, höll jag på att säga, att veta detta. Det vore ju enkelt att gå ut och tala om att vi skall socialisera samhället eller att vi skall höja bolagsskatten. Det är de två linjer egentligen som kommunisterna följer. Men nu har vi inte ett socialiserat näringsliv utan till övervägande del ett privat, som kommunisterna inte kan socialisera till morgondagen och kanske inte på många år, även om de skulle få makten i detta samhälle. Följaktligen är vi beroende av det näringsliv vi har. Vi måste se till att det har möjligheter att leva. Jag tror inte ett enda ögonblick — ty så kapitalistiskt trogen är jag inte — att detta näringsliv kommer att producera något i detta samhälle, om det inte har profit eller någon nettovinst. Men det bryr sig herr Werner som sagt inte om. Det är bara att höja skatten på nettovinsten. Även om det inte blir ett korvöre över tror han att den privata företagsamheten kommer att köra för fullt i alla fall. Om produktionskostnaderna stiger, spelar det tydligen ingen roll. Han har någon annan mystisk möjlighet att klara vår konkurrens på den utländska marknaden. Nej, herr Werner, det är ju inte så där enkelt. Vi får se saken precis som den är, och då måste man konstatera att här pågår en utredning, som på allvar får ta itu med problemet och överblicka alla de konsekvenser en förändring av företagsbeskattningen för med sig kontra alla andra problem som företagsskatteberedningen har att behandla. Då får vi se vad det blir för resultat. Då kanske vi kan resonera på ett annat sätt än vad herr Werner vill göra i dag.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

Herr talman! Jag vill på denna punkt göra en principiell deklaration angående den rustningsutveckling vi tillsammans med andra nationer är inne i och som enligt min mening måste brytas. Vi kan inte stillatigande åse med öppna ögon den rustning som pågår runt om i världen — till en kostnad om 1 000 miljarder kronor per år, vari också Sverige ingår med ca 7 miljarder — utan att söka mer fruktbara vägar för att lösa konflikter nationer emellan än den som rustningar i alla tider lett till: urladdning i någon form. Tillsammans med tio andra ledamöter har jag i en motion tagit upp till diskussion icke-militära försvarsmetoder och menar att man metodiskt måste börja analysera olika former för sådana försvarsmetoder. Självfallet är Sverige beroende av omvärlden i allt sitt agerande — även omvärlden fäster ett visst avseende vid Sveriges agerande i olika internationella sammanhang, vilket bl.a. fru Thorsson med flerårig erfarenhet från internationellt arbete verifierade i årets remissdebatt här i kammaren. Försvarspolitiken i traditionell mening ingår som en del i vår säkerhetspolitik. De andra väsentliga delarna är utrikespolitiken, handelspolitiken och den internationella biståndspolitiken. Rustningskostnaderna som sådana blir tämligen ointressanta om de inte ställs i relation till de enorma sociala och kulturella problem som världen har att brottas med — svält, fattigdom arbetslöshet, sjukdom och nöd, utsugning av jord och människor för kortsiktiga intressen. En internationell satsning för att lösa mänsklighetens överlevnadsproblem framstår som så oändligt mycket angelägnare än den världsrustning som sväljer 1 000 miljarder kronor per år. Strävandena att minska spänningen i världen måste enligt min mening ses i ett vidare perspektiv. En internationell rättsordning och frånvaron av konflikter kan inte uppnås om nöd och fattigdom råder för de flesta människor i världen. Ett väsentligt ökat utvecklingsbistånd från de rika nationerna, där Sverige befinner sig i täten, är på längre sikt en grundläggande säkerhetspolitisk åtgärd. Riksdagens beslut om etappmålet 1 procent av bruttonationalprodukten år 1974/75 är ett steg i den riktningen, som måste följas av nya beslut om ökad biståndsverksamhet. Också det nedrustningsarbete, som Alva Myrdal för Sveriges del under flera år bedrivit och för vilket hon är en stark förkämpe, ingår i ett konstruktivt fredsarbete för att uppnå en konfliktfri värld. En ännu starkare satsning på svenskt nedrustningsarbete bör i konsekvens härmed ske. En omfördelning av våra totala försvarkostnader med en större del till nedrustningsarbete, säkerhetspolitisk forskning och konfliktforskning vore en förnuftigare fördelning i avvaktan på en förändrad försvarpolitik. Det som framför allt skrämmer i dag är att de nya vapnen — atomvapen, bakteriologiska och kemiska vapen — främst riktar sig direkt mot civilbefolkningen. Jämsides med de tekniska förändringarna inom vapenproduktionen har det skett en total omkastning i den moraliska bedömningen av konflikter och regler för krigföring. Redan under första världskriget började strategerna bedöma civilbefolkningen som ett betydelsefullt militärt mål. De biologiska stridsmedlen som utvecklas fortfarande i dag är enastående på så sätt att de är de enda vapen som någonsin har uppfunnits uteslutande i syfte att decimera civilbefolkningen. Mot dessa vapen finns det inte något verkligt skydd. FN-resolutionen om förbud mot användning av BC-vapen som antogs i december 1970 är ett viktigt steg, som måste följas av förbud mot produktion och lagring av dessa vapen och förstörelse av existerande BC-vapen. Strateger bedömer ibland möjligheterna för konflikter och olika former av krig på olika sätt. Deras bedömningar får dock ofta avgörande inverkan på utvecklingen framför allt av det militära försvaret. I SIPRI:s årsbok för 1969/70 diskuterades bl.a. situationen i Europa i en kommande konflikt. Där sägs bl.a. att den gällande militära åsikten på västsidan är att NATO:s konventionella styrkor är mycket underlägsna och att de skulle kunna hålla ut högst tio dagar mot ett anfall med konventionella styrkor från Warszawapakten. Denna åsikt har ifrågasatts, och årsboken redovisar de olika argumenten i fråga om divisioner, antal man, förstärkningsmöjligheter etc. Emellertid har NATO-staterna på grund av sin övertygelse att de är underlägsna i fråga om konventionella vapen låtit förstå, att de i händelse av ett konventionellt krig skulle vara beredda att vid en viss tidpunkt som första part sätta in kärnvapen ”på försök”. Detta ur SIPRI:s årsbok. Förnuftet måste bjuda oss att söka andra vägar att lösa konflikter nationer emellan. I ett radioprogram för några år sedan frågade Alva Myrdal, med anledning av uppgifter i amerikanska tidningar att det kostade en och en halv miljon kronor att döda, som man kallade det, en vietcong, om det var värt priset och vem som fattat beslut om att detta skulle anses vara en förnuftig användning av pengar, maskiner och människor eller om det bara blev så. Som politiker har vi inte rätt att bara vänta på att andra — i detta fall framför allt stormakterna — skall ta initiativ till en annan och förnuftigare ordning. Det ankommer på oss som ansvariga för nuet och framtiden att göra vårt yttersta i sökandet efter nya framkomsStvägar till en för mänskligheten lyckligare utveckling. FN:s generalförsamling har förklarat 1970-talet för ett nedrustningsdecennium, och långsiktiga nedrustningsprogram utarbetas nu inom FN. Det är min förhoppning att vi i Sverige ansluter oss till deklarationen och genom att medvetet söka nya vägar i utformningen av vår säkerhetspolitik — vari också ingår det militära försvaret — medverkar till en förnuftigare användning av världshushållets resurser.

Herr talman! Den frågeställning som fru Theorin nu tar upp sammanfaller i hög grad med innehållet i den motion som hon har avlämnat vid början av årets riksdag. Jag hoppas att fru Theorin är medveten om att den motionen kommer upp till behandling här i kammaren i samband med behandlingen av proposition 110. Jag tycker nog att fru Theorin kunde ha väntat till dess med att framföra dessa synpunkter, som var anknutna till motionen. Med anledning av vad fru Theorin och herr Werner i Tyresö sagt vill emellertid också jag anföra något om vad jag anser vara försvarets mål. Enligt min mening är de fyra stora partierna eniga om att det kort uttryckt är att hålla vårt land fredat. Det heter också i skriften ”Om kriget kommer” att ”Sverige vill fred”. Och vidare: ”Så länge de internationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden. Vårt land måste därför vara berett på att det värsta kan hända — att kriget kommer.” Vi i vårt land har haft den omistliga fördelen att vara förskonade från krig i mer än 150 år, trots att två världskrig direkt berört vår närmaste omvärld. Jag tror också att det svenska folkets flertal är överens om att försvarets främsta uppgift är att vara krigsavhållande. Vi i vårt land är varken aggressiva eller expansiva. Vi vill inte utgöra hot mot något annat land. Därför tror jag att det är svårt att finna andra motiv för vårt land att ha ett försvar än att en angripare kan vilja utnyttja vårt land, vårt territorium och luftrum för sina syften, exempelvis att tillgodogöra sig våra ekonomiska resurser. Skall syftet med ett anfall nås måste angriparen genomföra en invasion över vattnet, genom luften eller över landgränserna för att hela landet eller delar därav skall kunna intas. Kort sagt anser jag att vårt försvars uppgift är att vara fredsbevarande. Jag hoppas att enigheten skall vara lika stor när det gäller att avdela de resurser som försvaret behöver för att klara den uppgiften om ofred kommer.

Herr talman! Får jag börja med att säga att jag kommer att ställa yrkande om bifall till de tre motionerna i detta ärende. Jag hoppas få hjälp med att dela ut detta yrkande, så att kammarens ledamöter får möjlighet att studera det. Kravet på att tjänstgöring i internationellt biståndsarbete skall få vara alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst är ett gammalt krav från många organisationer, främst då ungdomsrörelserna. Liknande system finns ju i en rad europeiska länder. I fjol beslöt riksdagen att inrätta en kvalificerad utbildning med inriktning på utvecklingssamarbete och katastrofinsatser, men den utbildningen skall anordnas helt inom ramen för värnpliktstjänstgöringen. Till grund för det beslutet låg en enmansutredning, Värnplikt och biståndsutbildning, som på grund av sina snäva direktiv inte fick behandla internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst den fråga som vi har motionerat om. Men en av experterna förordade i en reservation ett system av det slag som vi har rekommenderat. En rad remissinstanser understödde det förslaget. Låt mig bara nämna socialstyrelsen, LO, TCO, SACO, Svenska missionsrådet och en hel rad ungdomsorganisationer. Intressant nog understöddes den tanken i en rad uttalanden från olika organisationer och i många tidningsledare. Får jag bara citera några rader ur en ledare i Dagens Nyheter, där man skrev: ”Detta är ett enkelt och tilltalande system. Det skulle inte betyda någon märkligt ny form av kategoriklyvning i värnpliktssystemet. Det skulle inte utsätta värnpliktstanken för krav på att alla möjliga nyttiga samhällsfunktioner i stället för militärtjänst borde kunna fullgöras av värnpliktiga, eftersom det dels förutsätter frivillighet och u-landstjänst, dessutom mycket väl kan sägas vara just "fredsbevarande" och ”konfliktförebyggande” i den svenska säkerhetspolitikens inklusive försvarspolitikens mening.

Mellan Dagens Nyheter och Svenska ekumeniska nämnden finns det en hel rad tidningsledare och organisationer som uttalar sig i samma riktning. När riksdagen i fjol behandlade frågan stöddes det förslag jag nu pläderar för av en icke föraktlig minoritet ur alla partier. Med anledning av de tre motioner som väckts vid årets riksdag har nu utskottet samlat sig och skrivit hela 15 rader som kommentar till de tre motionerna. Man gör några konstateranden som jag finner rätt märkliga. Man säger om de länder i Europa som har detta system, att de har ”andra förutsättningar än Sverige i fråga om personalbehov och personaltillgångar. I flera fall har dessa länder som förutvarande kolonialmakter också en kulturell och språklig gemenskap med vissa utvecklingsländer, vilket ger biståndsinsatserna där en delvis annan inriktning.” Det tycker jag är ett mycket märkligt argument. Om man hade kommit till motsatt slutsats, nämligen att den kontakt som en rad tidigare kolonialmakter har behöver kompletteras med vidgade insatser från svensk sida, hade jag bättre förstått det! Man säger också att antalet personer som kan komma i fråga inte är så stort. Nej, det har ingen påstått. Men då borde det inte heller vara så svårt att gå med på detta. Avslutningsvis skriver utskottet: ”Enligt utskottets mening är de skäl som anfördes för avslag alltjämt bärande.” Låt mig bara säga att det skäl som fanns i höstas för bifall till denna tanke i mitt tycke är lika bärande nu. Det är alltså inte bara de organisationer, de tidningar och de sammanslutningar jag nämnt som stöder denna tanke. Det är också en rad ledamöter i de olika partierna i riksdagen som sympatiserar med förslaget. Jag vill därför gärna, herr talman, yrka att riksdagen i anledning av motionerna 96, 177 och 337 hos Kungl. Maj:t hemställer om förslag angående tjänstgöring i internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst.

Herr talman! Med vår motion nr 337 återkommer vi i år till frågan om att pröva formerna för tjänst i internationellt biståndsarbete som ett värnpliktsalternativ. Så sent som den 15 december förra året diskuterade vi, som herr Wikström nämnde, detta problem i andra kammaren. Då liksom nu förelåg flera motioner i samma syfte. Statsutskottets utlåtande nr 221 förra året avstyrkte alla motionsyrkanden. Från visst socialdemokratiskt håll sade man dock att man voterade med yttersta tvekan för utskottet. Med hänvisning till detta riksdagens ställningstagande förra året anser nu försvarsutskottet i sitt betänkande nr 4 att de skäl som förra året anfördes fortfarande är bärande. Utskottet vill alltså inte vara med om att utreda frågan om hur man på lämpligaste sätt skall kunna åstadkomma ett verkligt värnpliktsalternativ i form av u-landstjänst. Men försvarsutskottet har i år inte bara hänvisat till föregående års skrivning även om årets skrivning är mycket kortfattad. Utskottet har också — detta skall i rättvisans namn sägas — utvecklat en del andra synpunkter. Utskottet har också på någon punkt t.o.m. sökt bemöta argumenteringen i motionerna. Försvarsutskottet inleder sitt betänkande med en plädering om att vårt lands yta är så stor i förhållande till befolkningstillgångarna att vi måste förfoga över stridskrafter i sådan mängd att vi kan möta angrepp i olika delar av landet. Vidare måste, säger utskottet, det militära försvaret kunna disponera alla vapenföra män som inte binds av andra nödvändiga uppgifter i totalförsvaret. I det sammanhanget bara några frågor. Tror utskottsledamöterna inte alls på att u-landstjänst som värnpliktsalternativ också skulle kunna bli ett alternativ till vapenfri tjänst och till totalvägran — särskilt då till totalvägran? Varför har man då över huvud taget vapenfri tjänst i vårt land, om det militära försvaret måste kunna disponera över alla vapenföra män? Varför är det då möjligt att man frikallar ett växande antal värnpliktiga? Tror man bland utskottsledamöterna att Sverige skulle tömmas på vanliga värnpliktiga, om ett värnpliktsalternativ i form av u-landstjänst och katastroftjänst skulle införas i vårt land? Om det funnes ett sådant alternativ — och låt oss säga att vi räknar internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst med, högt sagt, att ungefär tio gånger totalvägrarna skulle välja detta värnpliktsalternativ — rörde det sig i alla fall om ett mycket ringa antal i relation till de vanliga värnpliktiga. Lägger man därtill den rationalisering som pågått och som pågår inom försvarsmakten — det hävdas i alla fall alltid så, och jag bestrider inte heller att så är fallet — är denna skrivning i utskottsbetänkandet enligt min uppfattning av noll och intet värde. Sedan säger man någonting i betänkandet som verkligen gjort mig en aning förvånad och bekymrad. Herr Wikström har redan varit inne på det. Man söker bemöta vad vi hävdat i motionen om att flera andra länder i viss utsträckning godtar tjänstgöring i internationellt utvecklingsarbete som alternativ till värnplikt. Utskottet skriver då att dessa länder har andra förutsättningar än Sverige. Och nu kommer det märkliga.

Här skulle verkligen ett förtydligande till skrivningen behövas så att inga allvarligare missförstånd behöver uppstå. Om det nu inte verkligen är så illa ställt bland utskottets ledamöter att det är korrekt vad som står, men det tror jag knappast.

Opinionen härför växer varje dag. Med siffermaterial har vi i motionen i år visat på hur antalet ansökningar om t.ex. vapenfri tjänst ökat väsentligt. År 1967 var siffran 1298 mot år 1970 2956. Därtill kommer att avslagsprocenten för vapenfri tjänst också ökat kraftigt och ökar i accelererande takt: från 8,5 procent år 1967 till hela 74 procent år 1970. Och, herr talman, det finns ingenting som tyder på att dessa siffror skall upphöra att stiga om inga förändringar genomföres. Klart är emellertid att antalet totalvägrare skulle komma att minska — och detta säger sig ju också försvarsministern vilja arbeta för — om ett reellt alternativ till värnpliktstjänstgöring infördes i Sverige. Som det nu är, finns för de värnpliktiga, som får avslag på sin ansökan om vapenfri tjänst, bara ettdera: att mot sin övertygelse och vilja utföra värnpliktstjänstgöringen eller att totalvägra och hamna i fängelse. Alltså: alternativet i dag är ”lumpen eller buren”. Därför, herr talman, ett reellt värnpliktsalternativ, organiserat utanför det nationella militära försvarets snäva ram utanför själva det militära systemet, måste enligt vår uppfattning snarast möjligt utredas och införas också i vårt land. Jag kan inte finna några som helst bärande skäl för avslag på motionerna annat än möjligen rädsla för att försvarsutskottets ledamöter i dag har så totalt fel att en utredning av denna art helt kunde rubba deras fastlåsta positioner. Jag yrkar bifall till motionen 336, vilket också innebär tillmötesgående av yrkandena i motionerna 96 och 177. Då herr Wikström tidigare under debatten framfört ett yrkande som omfattar bifall till samtliga dessa tre motioner kan vi från vpk-gruppens sida ansluta oss till detta yrkande, då det tillgodoser även vårt eget motionsyrkande.

Herr talman! Så sent som i december förra året beslöt riksdagen med anledning av en proposition att det med början år 1972, dvs. nästa år, skall anordnas kvalificerad utbildning med inriktning på utvecklingssamarbete och katastrofinsatser. Utbildningen skall stå öppen också för kvinnor. För män faller utbildningen inom ramen för värnpliktstjänstgöringen och den vapenfria tjänsten och skall kunna utgöra grunden för krigsplacering inom totalförsvaret. Målet för utbildningen är att skapa en reserv för rekrytering av personal för utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Rekryteringen skall främst inriktas på de yrkesgrupper som dominerar inom SIDA:s verksamhetsområde. De som har genomgått utbildningen sammanförs i en särskild kår, beredskapskåren för biståndsinsatser. Trots att det bara är några månader sedan riksdagen behandlade frågan har försvarsutskottet ingående diskuterat de i år väckta motionerna. Vi har haft föredragningar från departementet, försvarsstaben och SIDA. Utskottet har i sitt enhälliga betänkande föreslagit riksdagen att avslå motionerna. I motionerna — och även i de anföranden som har hållits här — har gjorts gällande att man i andra länder i viss utsträckning godtager tjänstgöring i internationellt utvecklingsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring. Vi har därför i utskottet inhämtat ytterligare uppgifter om hur det förhäller sig med den saken. Vi har då kunnat konstatera att de åberopade länderna har andra förutsättningar än Sverige i fråga om personalbehov och personaltillgångar. Sålunda tillhör alla de länder i Europa som beslutat om tjänstgöring i biståndsarbete i stället för värnpliktstjänstgöring en försvarsallians, dvs. NATO. Inga neutrala länder har ännu medgivit tjänstgöring i biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring. I många länder har man också så god tillgång på värnpliktiga att man inte behöver taga ut hela årsklassen värnpliktiga. Man använder sålunda inte alla årsklasser mellan 20 och 47 år som vi gör. Efter att ha tagit del internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst av föredragningarna har vi konstaterat att våra 27 utbildade årsklasser behövs i den gällande försvarsorganisationen. Vi har också konstaterat att den biståndspersonal som mottagarländerna efterfrågar bör ha god skolunderbyggnad och lång yrkeserfarenhet, och sådan erfarenhet är sällsynt bland dem som ännu inte uppnått den ålder då man normalt har fullgjort sin grundläggande värnpliktstjänstgöring. Jag anser att vi inom utskottet har kommit till en riktig slutsats när vi enat oss om att erfarenheterna av den nya och ännu inte påbörjade utbildningen och dess effekter i olika avseenden bör avvaktas innan riksdagen ändrar förra årets ställningstagande. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande anförde en rad skäl till att utskottet hade gått på den linje det gjort. Jag tycker nog att resonemanget var litet märkligt. När man säger att de andra länderna har andra förutsättningar — de tillhör NATO — så borde man väl, tycker jag, dra den slutsatsen att vi med utgångspunkt i vår berömda neutralitet skulle behövas på det här området. Och det andra argumentet, att man i dessa länder har en bättre tillgång på värnpliktiga än vi har, stämmer inte riktigt med vad man litet längre fram i betänkandet säger om att det inte är ett så särskilt stort antal som kan komma i fråga. På något sätt går de där argumenten inte ihop.
Herr talman! Till herr Petersson i Gäddvik vill jag säga att vi talar om två helt och hållet olika saker. Redan under föregående års debatt framhöll jag att det förslag, som riksdagen då antog med anledning av propositionen 162, inte alls hade med värnpliktsfrågan att göra, eftersom det framgick att utbildningens mål är att skapa en reserv för rekrytering av personal för bilateralt och multilateralt utvecklingsarbete och för katastrofhjälp. När man granskade propositionen ur värnpliktssynpunkt såg man alltså att värnpliktsfrågan inte berördes. Ingenstans togs frågan upp om ett värnpliktsalternativ. Inga alternativ till värnpliktstjänstgöring utöver vapenfrilagens fanns med i den proposition som vi tog. Vad vi begär nu är ett reellt värnpliktsalternativ till vad vi redan har. Herr Petersson säger sedan att i andra länder tar man inte ut hela årsklasser värnpliktiga, och de har också andra förutsättningar. Nu har tyvärr inte ÖB 71 kommit i tryck, men den är visst på väg till riksdagens ledamöter. Enligt uppgifter i pressen finns det emellertid ett alternativ i ÖB 71 som just handlar om något liknande också i Sverige. Så det kanske också kan bli aktuellt för vår del.